Fru talman! Kjell-Arne Ottosson har frågat stadsrådet Hallberg om erkännande av färöiska körkort. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Den som har ett körkort utfärdat i Färöarna får köra i Sverige enligt sitt körkort. Har körkortsinnehavaren varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år behöver personen dock ta ett svenskt körkort för att kunna fortsätta köra här. Om personen bor tillfälligt i Sverige för exempelvis studier eller arbete kan undantag sökas om att körkortet ska gälla för längre tid än ett år. Jag har förståelse för att denna ordning kan skapa problem för körkortsinnehavare från Färöarna. Frågan om Sverige ska erkänna och byta ut körkort som utfärdats i länder utanför EES i vidare mån än i dag är komplex och innehåller bland annat frågor om trafiksäkerhet och andra säkerhetsaspekter. Det finns även rekommendationer från EU att förhålla sig till. Jag ser frågan som angelägen, och den bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag vill börja med att ge en liten bakgrund. Vid Nordiska rådets temasession i Köpenhamn i april 2019 sammanträdde Nordiska rådets gränshindergrupp. Den består av parlamentariker från alla länder, partigrupper och utskott i Nordiska rådet. Gruppens uppdrag är dels att stödja Nordiska ministerrådets gränshinderråd i dess arbete med att försöka lösa och avklara konkreta hinder för den fria rörligheten inom Norden, dels att influera parlamentariskt i frågor som går längre eller som Gränshinderrådet inte längre arbetar vidare med. Gränshindergruppen utgör även en förbindelselänk mellan de olika utskottens gränshinderarbete inom Nordiska rådet samt mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Vid nämnda möte konstaterades att ett antal gränshinder nu hade monterats ned, vilket är väldigt glädjande. Dock finns det många hinder kvar att eliminera för att främja nordisk mobilitet. Rapportören och ledamoten i gruppen, Bertel Haarder från Danmark, presenterade följande vid mötet: Det är goda nyheter gällande erkännande av körkort över våra nordiska gränser. Specifikt är grönländska och färöiska körkort nu accepterade i alla de nordiska länderna, utom i Sverige, om man har kört bil minst 90 dagar och har två dagars kurs i det aktuella landet. Då gäller även färöiska körkort, enligt rapportörens rapport till oss. Efter mötet ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Eneroth och fick då till svar att frågan var "komplex och innehåller bland annat frågor om trafiksäkerhet och andra säkerhetsaspekter. Det är viktigt att främja mobilitet i Norden och frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet".

Det sa alltså vår egen samarbetsminister i oktober, vilket gjorde att jag nu ställde denna interpellation till henne och inte till statsrådet Eneroth. Nu har man behagat att ge frågan till statsrådet Eneroth i stället. Svaret som statsrådet läste upp är i stort sett en kopia av det svar som jag fick på den skriftliga frågan i april. Dock hänger inte regeringens argumentation helt ihop. I april 2019 var det viktigt att främja mobilitet i Norden, och frågan bereddes inom Regeringskansliet. I oktober 2019 var frågan i princip avskriven som olösbar, enligt statsrådet Hallberg. Nu i januari 2020 när frågan harvat runt på Regeringskansliet i nästan två månader efter att jag lämnade in interpellationen ses den återigen som angelägen, och den bereds fortfarande inom Regeringskansliet. Jag måste avsluta med att fråga statsrådet: Vad är det som gäller?
Fru talman! Tack, Kjell-Arne Ottosson, för engagemanget! Det uppskattar jag verkligen. Jag hör till dem som tycker att det är viktigt med det nordiska samarbetet. Jag har själv jobbat både med den här typen av frågor tidigare i riksdagen och med gränshinderfrågor generellt. Som infrastrukturminister ser jag att vi nu jobbar aktivt med att underlätta och förbättra kommunikationerna mellan våra nordiska länder. Senast fick jag inviga bron över Stora helvetet på gränsen mellan Sverige och Norge uppe i Jämtland. Vi får förhoppningsvis också en elektrifiering av järnvägen även på den norska sidan. Det är viktigt, och vi behöver hålla ihop. Min grundinställning när det gäller körkortsfrågorna - även om det är en komplex materia, för det är det - är att vi bör anstränga oss för att hitta en bra lösning inte minst för nordiska länder. Det gör att vi nu arbetar med frågan och bereder den i Regeringskansliet. För dem som följer debatten utifrån kan det ändå vara bra att veta att det är en komplex materia. Det finns ett körkortsdirektiv vi har att förhålla oss till på europeisk nivå. Det finns dessutom lagändringar som då behöver göras och som ska underställas riksdagen. Det finns framför allt väldigt många andra länder som pockar på uppmärksamhet. Det kan vara Jersey, Caymanöarna, Isle of Man eller Grönland. Men det kan också vara Sydkorea, Turkiet, Oman och många andra länder. Då måste man ha en grund för varför vi gör en särskild lösning. För mig är det viktigt med det nordiska samarbetet. Jag vet att vi nu har kommit en bra bit framåt när det gäller flera av de gränshinderfrågor som har varit aktuella under senare år. Inte minst har den här regeringen arbetat aktivt med detta. För mig är frågan inte olösbar. Jag tror att den är möjlig att lösa. Jag hoppas och tror att vi med benäget stöd ska kunna hitta en lösning framöver. Vi bereder frågan. Den är komplex. Men det är naturligtvis en viktig fråga för Färöarna.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är glädjande att få höra att statsrådet nu är betydligt tydligare med att man ämnar hitta en lösning på frågan. Det nordiska samarbete är viktigt. Det är särskilt viktigt för oss som bor i gränsområden där det är väldigt tydligt med gränshinder. I en del av gränshinderfrågorna är min upplevelse, och för många av oss som sitter i Nordiska rådet, att det inte alltid handlar om att de är svåra att lösa. Det handlar lika mycket om att det egentligen inte finns någon vilja. Utifrån det som statsrådet har sagt nu upplever jag att det ändå finns en vilja. Jag hoppas att det verkligen ligger något konkret bakom det. Vi har ett särskilt samarbete i Norden som är viktigt. Det är ett samarbete som vi ska jobba för att stärka än mer. Nordiska rådet borde stärkas än mer som den viktiga institution som det är. Nordiska rådet har tagit fram en ny vision, nämligen att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region inom tio år. Menar vi det, eller är det bara fina ord på ett papper? Om vi menar någonting med det borde vi klara av att lösa sådana här, för att citera samarbetsministern igen, "bittelille" frågor. Klarar vi inte att lösa de här små frågorna, hur ska vi då klara att lösa de stora frågorna? Jag hade glädjen att få vara på Färöarna förra sommaren på ett sommarmöte med vårt utskott. Vi var bland annat ute och körde bil. Färingarna körde alldeles fantastiskt. Vi körde igenom en tunnel till Gásadalur. Det är en 1,7 kilometer enfilig tunnel, vilket färingarna hittills har bemästrat galant. Jag är inte säker på att en 1,7 kilometer enfilig tunnel hade fungerat lika bra i den hetsiga trafiken här i Stockholm. Jag är rädd för att det hade krockats betydligt mer här. Det viktiga borde vara vad som ingår i körkortsutbildningen, inte i vilket land som körkortet har utfärdats. Sedan erkänner jag direkt att jag inte kan allt det bakomliggande. Men det borde ändå vara vad som ingår i utbildningen och vad man lär sig. Det är så vi ser på det när vi till exempel ska anställa människor från andra länder. När vi ska validera deras kunskap måste vi se vad de faktiskt kan. Det borde vara på samma sätt här. Man kan fråga sig: Vad är det som gör att färingarna är så mycket farligare i trafiken här än i övriga länder i Norden? När en färing flyttar hit och skriver sig i Sverige får han köra bil här. Men efter ett år blir helt plötsligt samma person en trafikfara, och då måste han ta svenskt körkort. Om nu färöiska körkort inte är tillfyllest, är då inte personen farligare just när han kommit hit och börjar att köra här än efter ett år när han helt plötsligt måste ta ett svenskt körkort? Det får jag inte att hänga ihop, fru talman. Det vore lite intressant att få höra statsrådets svar på detta.
Fru talman! Tack, Kjell-Arne Ottosson! Jag tror att man ska undvika att raljera för mycket över de bestämmelser vi har och göra sig lustig över dem. Det är klart att det är bra att vi har dispensmöjligheter. Det är bra att man under ett år, när man kan vara här under studier eller arbete, ändå kan få använda sitt körkort. Men ska man stadigvarande ha körkort är det bra att vi har en ordentlig granskning och ser till att det både är en adekvat utbildning, att det är ett giltigt körkortstillstånd och att det är säkra regler. Om inte annat är vi i egenskap av medlemmar i Europeiska unionen skyldiga att göra detta. Jag blir lite orolig när Kjell-Arne Ottosson tar lite enkelt på körkortsdirektivet och de europeiska reglerna. På samma sätt som vi i Sverige ska ta detta på allvar och göra en ordentlig granskning och kontroll kräver vi att andra europeiska länder inom Europeiska unionen också ska göra detsamma. Jag vill för övrigt uppmärksamma att man i Finland har samma tillämpning som i Sverige. Återigen: Det är viktigt med ett nordiskt samarbete, och jag uppskattar Kjell-Arne Ottossons engagemang i detta. Vi bereder frågan i Regeringskansliet. Det är också viktigt att alla som följer debatten vet att man kan använda sitt körkort under ett år och ansöka om dispens för att ha det under en längre tid. Vi ska naturligtvis se till att vi arbetar enligt körkortsdirektivets regleringar. Vi får i så fall återkomma till riksdagen. Det är vad vi behöver göra med ett förslag om ändringar till exempel när det gäller Färöarna. För mig är nordiska länder prioriterade. Även om det är en pytteliten fråga, som Kjell-Arne Ottosson uttryckte det, skulle jag inte använda det begreppet. För Färöarna är det en viktig fråga. Det är en principfråga. Det är en viktig fråga för tilliten till sin egen stolthet. Jag granskar denna fråga seriöst. Jag kommer att återkomma med svar när vi berett frågan färdigt i Regeringskansliet.
Fru talman! Det gläder mig att de nordiska länderna är prioriterade hos statsrådet. När jag sa "bittelille" var det ett citat från den färöiske samarbetsministern. Han trodde att vi ansåg detta vara en bitteliten, en väldig liten, fråga. Men för färingarna är det, som statsrådet mycket riktigt sa, en viktig fråga. Självklart ska vi ta reglerna på allvar. Det råder ingen tvekan om det. Enligt den information som vi har fått är även Finland med på tåget nu, så det är bara Sverige som fattas. Annars är övriga nordiska länder med på banan när det gäller färöiska körkort. Nu lät det på statsrådet som att han har en annan åsikt. Statsrådet kan gärna i sitt avslutande svar kort få meddela mer om detta, men det här är i alla fall den information som jag har fått. Det var även den som gavs av rapportören Bertel Haarder vid gränshindergruppens möte i Köpenhamn. Det är bra, som statsrådet sa, med dispensmöjligheterna. Men det hänger ändå inte helt ihop. Därför hoppas jag att jag kan ta statsrådet på allvar när det gäller att det faktiskt ligger verklighet bakom att detta bereds på Regeringskansliet och att vi hittar en lösning så att även färingarna kan få köra bil här utan problem.

Fru talman och Kjell-Arne Ottosson! Jag har fått bekräftat att Finland har samma tillämpning som Sverige. Men icke desto mindre: Det viktiga är att vi ser till att vi har en ordentlig process i Regeringskansliet och prövar möjligheten, och jag är som sagt engagerad i och entusiastisk över att hitta fler nordiska lösningar. Jag vill ta tillfället i akt att säga att jag tycker att det som Kjell-Arne Ottosson sa i sitt förra inlägg om att skapa ett hållbart nordiskt samarbete och ett hållbart klimat och miljöarbete är viktigt. När vi träffades i Barentsrådetsammanhang var en av de viktigaste utgångspunkterna att sätta klimatfrågan i centrum. Men då krävs det också att vi har rätt ambitionsnivå i Sverige, att vi är beredda att politiskt avsätta resurser för klimatarbetet och att vi inte lägger fram budgetförslag som innebär tydliga besparingar på klimatområdet. Det krävs i stället att vi fortsätter att ha en hög ambitionsnivå för att vi ska nå de åtaganden vi har gjort enligt Parisavtalet. Här är Sverige världsledande. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid, och vi ställer om transportsektorn med elektrifiering och med biobränsleintroduktion. Vi gör det som många andra tvekar inför, inte bara för att vi måste utan dessutom för att vi tror att det är bra för Sverige. Det kommer att skapa jobb och framtidshopp, och det kommer att göra Sverige till ett föredöme i världen. Som jag ibland brukar säga: Sverige är en permanent världsutställning när vi är som bäst - när vi kan visa hur svensk fordonsindustri tillsammans med forskning och med regioner kan hitta nya sätt att få en fossilfri trafik och när vi kan inspirera omvärlden genom att visa att omställningen faktiskt är möjlig. Här har vi alla som politiker ett ansvar för att vara ambitiösa i klimatpolitiken, såväl i Norden som i hela världen. Tack för en bra interpellationsdebatt!